Herr talman! Per Gahrton toglitet illa vid sig av att bli kallad ”blågul”. Det finns inte någon anledning att ta illa upp — det är en vacker färgkombination. Sammantaget blir det som bekant grönt, som också är en vacker färg. Vad jag påpekade var att denna mycket starkt blågula karaktär, som jag tycker att Per Gahrtons många inlägg i EG-debatten har, står i motsats till det ointresse som miljöpartiet visar när det gäller säkerhetspolitik och försvars Politik eller ointresset för att slå vakt om basen för Sveriges neutralitetspolitik i de sammanhangen. Nic Grönvall kommenterade inte min frågeställning om hur moderaterna egentligen ser på problemen med basen för Sveriges neutralitetspolitik när det gäller EG-samarbetet, i synnerhet mot bakgrund av Carl Bildts uttalande om utrikespolitisk samordning med EG. Det vore nog värdefullt om också det kunde belysas i denna debatt. Sedan till frågan om de politiska partiernas insyn i Europafrågorna. Det är riktigt att riksdagsbeslutet förra året gav en plattform för EG-samarbeteten plattform som jag tror är bra och nyttig, som har den breda politiska uppslutningen. Men samtidigt är det ju det som kommer sedan som i stor utsträckning är det viktiga för Sveriges framtid: Vilka åtgärder vidtar vi? Vilka uppgörelser träffar vi med EG? Vilka harmoniseringsåtgärder vidtas? Vilka praktiska konsekvenser får detta för produktsäkerhet, för miljöfrågor, för vår regionalpolitiska handlingsfrihet osv.? Här pågår det ett omfattande arbete, som har stora konsekvenser på en rad viktiga politikområden. Regeringen har insett behovet av att samråda med näringsliv och fack och har bildat ett råd för Europafrågor, där man följer detta arbete. Oppositionen och de politiska partierna över huvud taget hålls däremot i stor utsträckning utanför. Det som vi kan få är vad som går att åstadkomma genom en viss information till riksdagens utskott och genom den information som ges av ett annat riksdagsorgan, nämligen EFTA-delegationen. Vad som skulle behövas är naturligtvis en bred, politiskt sammansatt kommission av samma karaktär som t.ex. försvarskommittén, som får ordentliga möjligheter att i detalj följa detta arbete och som också kanske får möjlighet att delta i de samråd som regeringen har med fack och näringsliv. Det är rimligt att de politiska partierna ges minst samma möjligheter att följa detta arbete som andra krafter i samhället. Här är jag litet förvånad över regeringens hittillsvarande ointresse.

Herr talman! Gudrun Schyman får det till att vår internationalism rör sig om samarbete med de tolv EG-staterna. Så är det naturligtvis inte. Vi har ett mycket utvecklat samarbete i Norden, och vi är mycket aktiva i FN. Det viktiga med vårt EG-samarbete är att Sverige inte får bli diskriminerat i förhållande till den samhörighet som växer fram i Västeuropa. Vi måste tvärtom få del av de fyra friheterna om det inte skall bli sämre för medborgarna i Sverige. Den stora skillnaden mellan folkpartiet och kommunisterna i denna del ligger naturligtvis i att vi hyllar och vill behålla marknadsekonomin, vilket de tolv EG-staterna och EFTA-länderna också vill. Det intressanta är att kommunister i öst är mycket mer intresserade av att få till stånd ett samarbete med EG än vad kommunister i Sverige är. Men det svänger väl så småningom, ni har ju anpassat er förr. Min respekt för Per Gahrtons frågeställningar skulle vara större om de syftade till ett konstruktivt arbete med att lösa frågorna. Men frågorna reses bara som hinder för ett samarbete med EG. Det allvarliga är att om vi inte klarar att nå en lösning som avlägsnar de hindren, kommer det att bli sämre för medborgarna i Sverige, på det andliga området och på det materiella. Det är möjligen inte Per Gahrtons avsikt, men det blir ändå följden.

I det senare fallet kanske inte Per Gahrton känner så starkt längre.

Herr talman! Först vill jag beklaga att jag alls nämnde Pär Granstedt. Den omställningsprocess som pågår inom centern är uppenbarligen så känslig att den även kan störas av beröm. Jag skall absolut inte upprepa det misstaget. Jag tycker att Ingemar Eliasson tappade sin sobra mask när han talade om att vi skulle riskera att stödja främlingsfientliga grupperingar. Jag råkade höra Per Engdahl, den gamle nazistledaren, i Obs!-Kulturkvarten häromdagen. Han talade inte alls för något Sverige, han talade för ”Grosseuropa”. Han var fantastisk, fanatisk EG-anhängare. Skall det leda till att Ingemar Eliasson omprövar sitt EG-anhängarskap, för att han har hamnat i det beklagliga sällskapet? Nej, skulle vi låta oss styras av alla galningar som eventuellt kan haka på vad vi säger, fick vi lägga ned vår politiska verksamhet. Ingemar Eliasson säger också att mina frågor reser hinder. Problemet är att mina frågor inte reser hinder, utan mina frågor avslöjar möjligen hinder som redan finns. Låt oss återgå till frågan om arbetarskydd. Det är sådant vi tar upp. Det är inga andra som tar upp detta konkreta spörsmål — det tycker de är någon sorts allmänt tjafs. Men arbetarskyddsstyrelsen slår fast att när det gäller asbestprodukter skulle det bli en försämring om vi anpassar oss till EG. Beträffande kemikaliekontrollen skulle det medföra kraftiga försämringar av arbetsmiljön om vi anpassar oss till EG. När det gäller lösningsmedel skulle det också bli en klar försämring. I fråga om kontrollen av cancerfram kallande medel skulle det bli en klar försämring. Detta är fakta. Därför måste regeringen bestämma sig. Antingen vill man göra undantag, dvs. man vill inte anpassa sig. Då blir det ingen anpassning till EG. Eller också kommer man att anpassa sig. Detta är bara fyra exempel av hundratals på den faktiska verklighet som inte i första hand jag, utan som EG själv i sina regler aktualiserat. Anita Gradin vidhåller att vi inte skall tala om Fästning Europa. I Newsweek kan man läsa: ”The Csar of Brussels — Building the Euro-Empire of 1992. Jacques Delors”. Men Newsweek har kanske blivit ett miljöpartiorgan. Det vore ju trevligt, om vi hade en så världsvid spridning. Det kan också vara så att Newsweek är en journalistiskt bra tidning som genomskådar verkligheten. Det är beklagligt att regeringen inte gör det. Slutligen om informationen: Det är bra att regeringen nu vill att vi skall komma med i EFTA-rådet och att vi politiker — yrkespolitiker som vi t.o.m. är — skall få bättre information. Men folket då? Skall t.o.m. arbetarskyddsstyrelsens egen tidning Arbetarskydd för att erhålla materialet vara tvungen att gå till miljöpartiet, därför att vi hade materialet? Är det inte rimligt att folket, tidningar, journalister osv. får hela sanningen om EG-anpassningen?

Herr talman! Jag skall börja med att rikta mig till Ingemar Eliasson, som ivrigt försäkrar att de visst är internationalister, de vill bara inte bli diskriminerade. De tycker att Sverige måste få del i de friheter som EG har att bjuda. Visst, men jag tycker att det finns friheter som står över friheterna för varor och tjänster, nämligen de demokratiska frioch rättigheterna som vi häri Sverige värnar. Jag trodde att vi var överens om det. Det handlar om vår nationella självbestämmanderätt, om att kunna utöva vår demokrati i de former som vi har valt inom det parlamentariska system som vi har. EG har övernationell struktur. Det finns inte någon demokratisk insyn i beslutsfattandet inom EG. Det vänder vi oss emot. Sedan försökte Ingemar Eliasson göra sig lustig över att de socialistiska länderna i Östeuropa vill samarbeta. Det är väl klart att de vill det, och det är väl bra. Det är ingenting som vi motsätter oss, men socialister och kommunister i Sverige gör analyser utifrån detta att de lever i Sverige som är ett neutralt land i Europa. Det är litet skillnad. Jag hörde att Carl Bildt i den utrikespolitiska debatten sade att vpk är isolerat i denna fråga. Se på det italienska kommunistpartiet! sade han. Det är klart att Italien intar en annan ställning i EG-frågan, eftersom Italien är med både i NATO och i EG. Självfallet arbetar Italien enligt dessa förutsättningar, men vi har samma mål: fred, jämlikhet, ett alleuropeiskt perspektiv för samarbete för att lösa de stora problem som vi står inför i dag med krigshot och miljöhot. Det är globala problem som kräver globala lösningar. Till Anita Gradin vill jag bara säga att jag kan konstatera att vi har olika åsikter. Vi tror inte att det går att hålla isär säkerhetsoch försvarspolitiken och den s.k. civila politikens områden, t.ex. ekonomi och handel. Det går Prot. 1988/89:73 inte, och jag tycker att det finns mycket som tyder på detta. Vi behöver bara 24 februari 1989 se på hur den försvarspolitiska debatten förs i Sverige, hur svårt vi har att här utgå ifrån att vi skall ha ett försvar som bara grundar sig på en säkerhetspolitisk analys. Nej, det handlar om jobben, regionalpolitik, sysselsättning och framför allt om industrins villkor. JAS-planet är ett utmärkt exempel. Sammanblandningen blir större och större och kraftigare och kraftigare ju mer vapenteknologin utvecklas. Kärnkraftsteknologin är en del av den. Det går inte att hålla isär de olika delarna. Jag har inte heller fått några konkreta exempel från Anita Gradin som visar att det faktiskt skulle gå. Enligt min mening går det inte att ta fram några historiska exempel, och därför menar vi att det här är fråga om en felaktig väg. Det alleuropeiska perspektiv som vi eftersträvar kräver ett mycket bredare samarbete, som hindrar att vi blir så uppbundna och beroende på alla plan som den här nära EG-anslutningen faktiskt innebär. Det hade varit bra om vi hade kunnat få ett besked om hur länge vi skall föra den här diskussionen och när vi skall få veta om det skall bli ett medlemskap eller inte.

Herr talman! Jag tänkte anknyta litet grand till gult och blått. Så länge man inte vet vad man får är det väl rimligt att man inte utan vidare ger upp det som man har. Reglerna om anpassning till den västeuropeiska ekonomiska och politiska gemenskapen är genuint oklara. EG har inte haft tid med detta ännu. Man har haft fullt upp med att klara sina egna problem och lär knappast hinna att bli klar ens med dem till 1992. Kan man verkligen säga att vi i miljöpartiet är supernationalister bara därför att vi inte vill ge upp Sveriges möjligheter att föra en självständig miljöpolitik, arbetsmiljöpolitik, arbetsmarknadspolitik och socialpolitik, för att ta några aktuella exempel? Skall vi släppa den självständigheten till en överstatlig byråkrati i Bryssel där de stora multinationella företagen har ett stort inflytande, men där det politiska och demokratiska inflytandet förefaller oss svagt? Visst är det väl olycksbådande, herr talman, att Sverige redan har fått ett korporativt EG-råd, som i hemlighet tar ställning över våra huvuden. Jag skulle vilja säga till Pär Granstedt att miljöpartiet inte är ointresserat av säkerhetspolitik. Vi är synnerligen intresserade av att Sveriges sårbarhet för politisk utpressning, hot om våld och våld, minskas. Det är därför som vi på alla områden vill öka den svenska självtilliten och höja vår civila beredskap och försörjningsförmåga. | Jag skulle vilja ta upp våra möjligheter att hävda högre gränsvärden mot olika typer av ofärd än den minsta gemensamma nämnaren i EG. Jag hade för knappt ett år sedan tillfälle att intervjua den person i LO som är | sammanhållande i EG-frågor. Då var frågan: Skulle vi utsätta oss för att asbest åter kom in i Sverige okontrollerat? Han medgav att det förhöll sig så och sade att man för att hålla asbesthotet tillbaka fick lita på solidariteten inom fackföreningsrörelsen. Min fråga kvarstår: Kan vi räkna med att vi kan | hävda de högre gränsvärden som Anita Gradin talar om? Vore det då inte lämpligt att riksdagen fattade ett beslut för att stötta regeringens ställningstagande? Tack, herr talman!
Herr talman! Jag vill gärna fylla på beträffande den fråga som tidsfristen inte medgav att jag ägnade mig åt i mitt förra inlägg. Det gäller Pär Granstedts fråga om utrikespolitik och neutralitet. Jag vill börja med att vända mig till Gudrun Schyman. Det var alldeles utomordentligt bra att hon kunde läsa upp den mest centrala meningen i hela Acte Unique, den som redogör för vidgandet av den europeiska gemenskapen förbi varuhandeln till mycket väsentliga områden därutöver. Men det är då viktigt att understryka att Gudrun Schyman lade till ett par meningar när hon gjorde sin uttolkning. Hon sade att det betyder att man skall gå in på det kärntekniska området, vapenupprustning och annat. Det är inte sant — det står inte i Acte Unique. Det är Gudrun Schymans tolkning. I anslutning till Gudrun Schymans inlägg vill jag gärna säga att i globaliteten i de många problem som vår tid står inför — fredsfrågan, miljöfrågan, människors rättigheter, solidariteten — ligger grogrunden för internationalismen. Det är för att skapa möjligheter att angripa de globala problemen som världen växer samman i större och större enheter. Det ser vi som den bästa utvecklingen för dem som behöver vår hjälp. I mitt förra inlägg gjorde jag några kommentarer om den stora fördelen som multinationellt bistånd har framför unilateralt. När det gäller neutralitetsfrågan, Pär Granstedt, vill jag först understryka att riksdagens beslut 1988 inte utesluter medlemskap av hänsyn till neutraliteten — det säger bara att neutraliteten utgör ett hinder i den mån det internationella förtroendet för vår svenska neutralitet går förlorat vid ett medlemskap. Det betyder att medlemskap inte är uteslutet. Vi moderater har den uppfattningen att det starkaste stödet för vår neutralitet, som vi aldrig skall överge, är ett starkt försvar och en uttalad försvarsvilja. Det är de två medel som är de främsta och kanske enda försvaren för svensk neutralitetspolitik. När man har den grundinställningen till neutralitetens försvar är det inte alls förödande att delta i utrikespolitiskt samarbete. Internationellt, multilateralt och utrikespolitiskt samarbete ger nämligen långt större eftertryck åt de egna meningarna än om man ensam uttalar dem. När Carl Bildt gjorde sitt uttalande i den utrikespolitiska debatten avsåg han givetvis den gemensamma linje som de europeiska nationerna och Sverige funnit när det gäller Irankrisen kring Khomeinis hot mot författaren Rushdie. Vi ser alltså i ett internationellt samarbete en styrkefaktor och inte en svaghetsfaktor. Genom att delta i det får vi tillfälle att yttra oss vid beredningen av frågorna i stället för att i efterhand begära plats för våra kommentarer.